Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta industriinvesteringar i norra Sverige. Vidare har Jonas Sjöstedt frågat om jag avser att påtala för Volvoledningen att man vid beslutet 2005 om miljö och investeringsbidrag på 135 miljoner kronor utfäste sig att ha en komplett hyttfabrik i 15-20 år samt om jag gör bedömningen att Volvo bör återbetala hela eller delar av det investeringsstödet om man väljer att flytta hyttmonteringen från Umeå. Jag välkomnar denna interpellationsdebatt och anser att de frågor Jonas Sjöstedt ställer är viktiga. Låt mig inledningsvis betona att jag delar den oro som många människor i Umeå känner. Det är därför viktigt att företagen tar sitt ansvar men även att det finns offentliga strukturer i form av trygghetssystem och fortbildning att tillgå. Vad gäller industriinvesteringar i norra Sverige har regeringen sedan 2006 vidtagit en rad åtgärder och i budgetpropositionen för 2014 aviserat ytterligare. Bland annat har vi sänkt bolagsskatten, vilket har varit särskilt välkommet bland norrländsk basindustri. Vidare har regeringen i sin mineralstrategi tagit initiativ till en rad åtgärder för att främja norrländsk mineralutvinning. För att förbättra kapitalförsörjningen har verksamhetsområdet för Inlandsinnovation utökats till att omfatta hela norra Sverige. I det ännu inte beslutade strukturfondsprogrammet för 2014-2020 kommer ytterligare kraftfulla resurser att tillföras norra Sverige. I fallet med den nu aviserade konsolideringen inom AB Volvo kan jag bara konstatera att jag har en bra kontakt med företagets ledning. Företaget har gjort en översyn av sin globala lastbilsverksamhet och kommit fram till att vissa delmoment vid anläggningen i Umeå av företagsekonomiska skäl bör flyttas till Göteborg. I det tagna beslutet ingår även andra förändringar av verksamheten i Göteborg, Belgien och Frankrike. Skälen för detta varken kan eller bör jag som näringsminister ifrågasätta. Jag kan konstatera att merparten - 85 miljoner kronor - av det stöd som AB Volvo beviljades av den socialdemokratiska regeringen 2005 syftade till att minska utsläppen från måleriverkstaden vid anläggningen i Umeå, en verksamhet som nu inte berörs av det aktuella beslutet. Resterande investeringsstöd - 45 miljoner kronor - avsåg utbyggnad av anläggningen. I samband med beviljandet av dessa stöd ställde den förra regeringen inga särskilda krav utöver de generella kraven i aktuell stödförordning. Verkställande och uppföljning av stödbesluten ligger i dag hos Tillväxtverket, som har att utifrån aktuell stödförordning bedöma och fatta beslut om eventuella återkrav. Jag kan inte här föregripa myndighetens bedömning. Den bästa kunskapen om vad som behövs för att utveckla Västerbotten finns i regionen. Därför finns också huvudansvaret för de regionala tillväxtresurserna i länet. Det handlar bland annat om medel för projekt eller företagsstöd i syfte att stärka utvecklings och konkurrenskraften i regionen. Från statens sida kan konkurrenskraften bäst främjas genom innovationssatsningar, utbildning och goda ramvillkor för företagande samtidigt som företagen ansvarar för att bedriva verksamheten effektivt och leverera varor och tjänster med god kvalitet.

Fru talman! Från Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå får 500 gå. Ytterligare flera hundra berörs. Man tar in underleverantörer och serviceföretag. Det här berör mig lite extra, för det är min gamla arbetsplats. Här har jag arbetat. Det är den monteringshall där jag själv har stått och jobbat som ska tystna när verktygen läggs åt sidan. Det är mina gamla arbetskamrater som får gå. Jag vet vilken ovisshet som väntar dem och hur svårt det är att få ett arbete i dag om man blir arbetslös. Jag vet hur usel a-kassan är och hur svårt det är att klara sig på den. Den innebär ett dramatiskt inkomstbortfall för en metallarbetare. Kanske hälften av inkomsten försvinner. De som nu får gå är de som arbetat ihop Volvos vinst genom åren. Vinsten per anställd har ofta överstigit flera hundra tusen kronor. Det är personerna som får gå som har dragit ihop de här pengarna. Det är miljoner och miljarder i exportintäkter som har skapats i fabriker som den i Umeå. Men nu när man kan tjäna lite mer pengar någon annanstans får de gå. Umeverken går med vinst. Det är inte det som är problemet. Många har jobbat länge, flera årtionden, på Volvo. I många familjer jobbar bägge där. Två familjeförsörjare förlorar jobbet samtidigt. Vilka frågor väcker det? Måste man flytta? Hur ska man kunna klara sig på a-kassan? Måste man sälja huset? Måste man sälja bilen? Hur kommer det att se ut framöver? Det här berör människor. Men det handlar också om vilken sorts industriproduktion vi ska ha i hela Sverige. Ska vi ha kvalificerade industrijobb i hela Sverige, även i Norrland? Eller ska Norrland vara hänvisat till att vara råvaruproducent som litar på skogen, malmen, stålet och vattenkraften? Jag menar att vi måste ha mycket större ambitioner än så. Vi ska ha kvalificerad industriproduktion i hela landet. Då måste vi ha en politik som aktivt strävar efter det, som gör det möjligt. Det handlar om bra kommunikationer över hela landet, forskning och utveckling och en regionalpolitik som kompenserar för lägesnackdelen. Det är här som Annie Lööfs svar är så tunt. Annie Lööf hänvisar till bolagsskatten - den effektiva bolagsskatten var 13,7 procent senast jag såg den. Volvo betalar ingen bolagsskatt. De är berömda för att planera bort sin bolagsskatt. Hur skulle det påverka dem? Annie Lööf pratar om mineralstrategin som om Volvo vore en gruva. Men det är det inte. Faktum är också att mineralstrategin har fått utstå häftig kritik för att den ensidigt gynnar exploatering. Den gör väldigt lite för att ge långsiktig utveckling i de bygder som berörs. Inlandsinnovation, som nämns i svaret, och dess riskkapital berör inte Volvo i särskilt stor utsträckning. Sedan är det tomt i regeringens svar. Det finns inte någon mer strategi för industriproduktionen i norra Sverige. Det här blir särskilt tydligt när man ser på infrastruktur. Det är några få procent av satsningarna på infrastruktur som hamnar i norra Sverige. Det mesta hamnar runt våra storstäder. För Norrland innebär det att det inte byggs något dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, som akut behövs. Ingen Norrbotniabana byggs, som behövs för industrin i Västerbotten och Norrbotten. Andra satsningar görs inte heller. Permittentlöner, som finns i Belgien, finns inte. Om man ligger längre bort och om man har sämre stöd vid konjunkturnedgångar har man en lägesnackdel som gör att det är större risk att produktionen flyttar, och det är precis det som sker. Med anledning av detta, fru talman, vill jag fråga ministern följande. Var det inte ett misstag, så här i efterhand, att halvera transportstödet till Volvo Umeverken? Det är ändå den här regeringen som har gjort det. Det gör att nackdelarna för industrin ökar. Volvo lovade att stanna i 15-20 år med en hel fabrik och fick 135 miljoner i investeringsstöd. Jag inser också att det inte är ett juridiskt bindande löfte, men är det inte ett moraliskt bindande löfte? Ska de inte hålla det de säger? De sade att de skulle vara kvar. De fick pengarna för att man visste att de skulle vara kvar. Kommunen och staten satsade. Är inte det rimligt? På vilket sätt påverkar över huvud taget bolagsskatten Volvo när de faktiskt inte betalar skatt?

Fru talman! Det går inte att nog understryka industrins betydelse för Norrland, inte bara för jobben i Norrland utan också för Sveriges ekonomi som helhet. I en artikel i Dagens Industri i dag kan vi se rubriken "Politiskt klavertramp". Artikeln handlar om industrins konkurrenskraft med anledning av svaveldirektivet, som införs 2015. Trafikanalys har på regeringens uppdrag nyligen presenterat en rapport. Den visar på att det blir en miljardsmäll som väntar exportindustrin, det vill säga en kostnadsökning på 4,5-6,4 miljarder. Framför allt drabbar det industrin i Norrland, men även Dalarna berörs kraftigt. Industrin i norr är mycket beroende av sjöfart. Den har många och långa transportsträckor. Fru talman! Det här är oerhört allvarligt. Industrin i dessa geografiska områden svarar för mycket stora delar av den samlade svenska exporten. Vilka slutsatser drar regeringen och statsrådet med anledning av rapporten? Hur tänker regeringen agera för att uppfylla sitt åtagande i budgetpropositionen? Där framgår att svavelreglerna ska genomföras på ett sådant sätt att industrins konkurrenskraft bevaras.

Fru talman! Tack för interpellationen som Jonas Sjöstedt har ställt till vår näringsminister! Jag är boende i Umeå och riksdagsledamot för Västerbotten, och jag anser att det här är ett oerhört tufft slag för Umeå. Det måste vi konstatera. Det gäller främst för de enskilda som drabbas av denna neddragning i form av en flytt av monteringen på Volvo Lastvagnar i Umeå till Göteborg. Det här påverkar inte bara de 500 arbetsplatser som finns där utan även dem som levererar och förbereder saker som ska in i hytterna på monteringen. Det kan vara fråga om betydligt fler arbetstillfällen som går förlorade i Umeå. Mina sympatier går självklart till dem som drabbas. Umeå kommun är en del i detta. Det kommer att bli tufft att hantera denna fråga. Skatteintäkter påverkas. Hur hanterar vi den typen av arbetskraft som finns där, och hur ordnas nya jobb? Det här påverkar inte bara Umeå kommun, utan många åker in från kranskommunerna och jobbar på Volvo Lastvagnar. Det är tufft. Låt oss vara tydliga med var ansvaret ligger. Huvudansvarigt är Volvo. Volvo äger frågan om hur man hanterar sin personal. Jag tycker att Volvo har varit tystlåtet, och jag hoppas att företaget kommer ut på banan och visar vad det gör för att hantera och underlätta vad som sker för dem som blir drabbade. Volvo måste visa att företaget tar sitt ansvar, särskilt som fabriken Volvo Lastvagnar i Umeå har varit effektiv. Hur samordnar vi tillsammans manifestationer och påverkar dem som funderar på dessa strukturförändringar och att flytta tillverkningen? Jag var med och lyssnade när IF Metall anordnade en demonstration i Umeå inte så lång tid innan beskedet kom. Jag blev lite förvånad. Varför var inte riksdagsledamöter från alla partier med? Varför breddade man inte representationen för att visa att man är överens och enad i frågorna? Det gjorde man inte. Man plockade bara in politiker från vänsterkanten, det vill säga socialdemokrater och vänsterpartister. Jag var mycket förvånad. Varför användes inte det gemensamma trycket som finns i dessa frågor för att sätta ännu mer press på Volvo? Jag är också förvånad över att det har varit tystlåtet och lite agerande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, som styr Umeå kommun. Var har de varit i frågan? De har varit mycket tysta. Jag måste flytta över ansvaret och sätta fokus på dem. Hur har de agerat? Det har varit mycket tystlåtet. Det handlar om att sätta ned foten, vara tydlig och våga stå upp för vad som är viktigt för kommuninvånarna. Dessa tankar måste vi ha med oss i framtiden när saker och ting händer i vår landsända eller var det än händer i Sverige. Hur samordnar och förenar man de krafter som finns för att möjligtvis påverka åt rätt håll eller åtminstone ställa en hel del frågor? Frågan om transportstödet dyker upp. Antalet hytter som lämnar Volvo Lastvagnar är detsamma i dag som det var i går eller som det kommer att vara om ett och helt halvt år - oavsett om du hänger in gardiner eller sätter instrumentpaneler på plats. Jag förstår inte hur transportstödet påverkas. Vi talar om möjligtvis en skillnad på 15 miljoner kronor. Här fattas strukturbeslut som handlar om miljarder. Skulle 15 miljoner över huvud taget påverka beslutet? Det tvivlar jag mycket starkt på. Jag tycker att det är fel av Jonas Sjöstedt att sätta fokus på ett transportstöd som olika aktörer och företag i Norrland är beroende av.

Fru talman! Beslutet om flytten av monteringen på Volvo Lastvagnar i Umeå gör ont. När jag fick beskedet kunde jag inte undvika att slås av bilder av människor som jag har träffat genom åren. Det är gamla jobbarkompisar, klasskamrater och deras bekanta. Vilken julklapp fick de? Det är fruktansvärt. Jag träffade den lokala Metallordföranden Jan-Olov Carlsson på Obs! strax efter. Vi pratade och gav varandra en kram. Tårarna kom hos oss båda. Det här är något som drabbar hela Umeregionen, i förlängningen hela Norrland. Enligt Jonas Sjöstedt behöver vi en kvalificerad industriproduktion i hela Sverige. Jag kan inte annat än hålla med. Jag vet att regeringen har jobbat mycket med att förbättra möjligheterna för basindustrin. Det gäller inte minst sänkningen av bolagsskatten. Även en del riskkapital har också tillförts Norrland. Aldrig någonsin har väl norra Sverige fått ta del av 2 miljarder - 2 000 miljoner - i riskkapital via Inlandsinnovation! Jag tycker inte att vi ska underskatta den summan, som är bra. Jag kan hålla med Jonas Sjöstedt om Norrbotniabanan. Den bör byggas. Det anser också Centerpartiet, kan jag intyga. Sedan har jag en kommentar angående transportstödet. Jag har också besökt Volvoledningen i Göteborg, och jag har besökt både facken och ledningen på Volvo i Umeå. Jag har även i dag pratat med Metallordföranden Jan-Olov Carlsson. Alla säger att transportstödet inte är den huvudsakliga anledningen till flytten. Ledningen i Göteborg säger att transportstödet över huvud taget inte var avgörande för flytten. Jag hoppas att Jonas Sjöstedt vid tillfälle kan kommentera, kanske inte i dag eftersom det är du som har ställt interpellationen till näringsministern, hur höjd kilometerskatt, höjd bolagsskatt och fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga ska förbättra möjligheter för människor att få jobb i norra Sverige. Det är där de långa avstånden finns. Många ungdomar får sitt första jobb inom industrin. Jag vill gärna ha ett svar, om inte i dag så gärna senare.
Fru talman! Återigen tackar jag för en väldigt viktig debatt. Runt om i Sverige står många människor inför utmaningen: Vad händer när företaget läggs ned eller när produktionen flyttar? Det är en ofattbar oro som drabbar medarbetare på golvet och tjänstemän på kontoret över hur man ska kunna ha råd att betala räkningar och hur man ska få plus och minus att gå ihop. Jag känner mycket starkt med dessa medarbetare runt om i hela landet. Jag besökte Volvo i Umeå för någon månad sedan och träffade företagsledningen på plats men också samtliga fackliga ordföranden på arbetsplatsen. Där hade vi en väldigt bra diskussion, skulle jag vilja säga. Vi tog upp förutsättningarna för att behålla monteringen på plats i Umeå. Det är viktigt med industrijobb i Norrland. Jag tycker att det är viktigt att vi får fler industrijobb norr om Dalälven. Det är viktigt för jobb, tillväxt och utvecklingskraft. Företaget har i det här fallet ett särskilt ansvar. Det har ansvaret för omställningen, och det ligger ett tungt ansvar för företaget under tiden framöver där man ska ha MBL-förhandlingar och försöka hitta en väg ut. Jag har en tät kontakt med företagets ledning. De menar att de ska göra vad de kan för att minimera den oro som finns och för att behålla jobb eller hitta nya jobb. Jag hoppas att de tar det ansvaret. Jag vill likt Jonas Sjöstedt se en kvalificerad industriproduktion i hela landet. Därför har vi sedan ett år tillbaka nationella industrisamtal tillsammans med teknikföretagen, alltså arbetsgivarsidan, och facken. Vi hade ett gemensamt seminarium i Almedalen om hur vi stärker svensk industriproduktion. Vi var på Industridagen i Göteborg för någon vecka sedan, där vi pratade om vikten av att flytta fram positionerna. Det är viktigt, inte minst därför att 650 000 människor arbetar direkt i industrin. Lägger man till omkringliggande näringar blir det ytterligare över 300 000. Det här är alltså en bärande del av svensk ekonomi. Vad har då regeringen gjort för att stärka det svenska företagsklimatet? När det gäller Volvo specifikt har Volvo sedan 1995 fått i transportstöd drygt 300 miljoner till fabriken i Umeå. Tillsammans med andra stöd har Volvo i Umeå fått över en halv miljard från regeringen. Oavsett partifärg har man investerat för att man vill se industriproduktion kvar i Umeå. Generellt har vi bland annat lagt fram en forsknings och innovationsproposition där innovationsdelen får en förstärkning på 2 miljarder. Vad innebär det specifikt för Norrland? Jo, industriforskningsinstituten får en förstärkning av medlen från regeringen. Det är 7 av 16 industriforskningsinstitut som arbetar gentemot bland annat Norrland. Almi kan vara till nytta vad gäller lån och kapital. 11 av 40 deras kontor finns i Norrland, förutom de riskkapitalbolag som är statliga, såsom Norrlandsfonden och Inlandsinnovation, och som har hela Norrland som arbetsyta. När det gäller fordonssektorn, som är en viktig del för Volvo, är det få branscher som får så mycket direkt stöd som fordonsindustrin i Sverige. Bland annat har vi ett FFI-program, ett program för strategisk fordonsforskning och innovation, där vi lägger 1 miljard tillsammans med branschen på forskning och innovation. Vi har alldeles nyligen förlängt underleverantörsprogrammet. Jag kan presentera många satsningar som vi har gjort, men jag inser att det inte är nog för alla de människor som nu drabbas av arbetslöshet. Vi behöver möta det med arbetsmarknadsinsatser och utbildningsinsatser, men framför allt måste företaget ta sitt ansvar i denna viktiga omställningsprocess. Beträffande svaveldirektivet, det som Sven-Erik Buchts fråga handlade om, återkommer jag.

Fru talman! Tack, näringsministern, för svaren! Jobben försvinner från Umeå till Göteborg, och de försvinner från Göteborg till Belgien och vidare till Frankrike. Produktionen centraliseras. Hade vi kunnat vara mer motståndskraftiga och mer konkurrenskraftiga? Ja, jag tror att vi hade kunnat vara det. Man kan säga att transportstödet inte spelar någon roll, som Anders Sellström säger. Jag tror kanske inte att det är det allena saliggörande, men det är en del av en politik som uppväger den geografiska nackdelen och blir en del av en helhetskalkyl. Om vi hade haft ett permitteringssystem liknande det belgiska med ett större samhällsansvar vid produktionsnedgångar hade det också spelat roll. Om vi hade byggt ut vettiga kommunikationer, med en järnväg som fungerar i hela landet, vilket vi inte har i norra Sverige i dag, hade det spelat roll. Det är klart att det spelar roll för konkurrenskraften och leveranstiderna. Det är här jag saknar strategi från regeringen. Jag ser ingen industriell strategi. Jag ser egentligen ingen industripolitik över huvud taget. Vi har en regering som framför allt satsar på storstäderna och som lämnar stora delar av resten av landet vind för våg när det gäller strategiska investeringar. När det ska byggas tunnelbana i Stockholm eller ett par extremt dyra mil motorväg i tunnlar vid sidan av Stockholm finns det obegränsat med pengar. Jag missunnar inte stockholmarna deras tunnelbana; jag tror att den behöver byggas. Men vi behöver investeringar över hela Sverige, och det perspektivet har inte den här regeringen. Det är otroligt tydligt att det är några få procent av infrastrukturinvesteringar som går till den norra halvan av landet, där så mycket viktig industriproduktion finns. Det hindrar utvecklingen av den landsändan. Investeringar är nyckeln till sysselsättning. Vill man ha privata investeringar måste man också ha offentliga investeringar över hela landet. Jag menar att Annie Lööf inte riktigt klarar av argumentationen på några områden här. Vad spelar bolagsskatten för roll? Hur fungerar den i Sverige? Ja, på papperet är det en bit över 20 procent, i realiteten kanske 13 procent. Men många betalar ingen bolagsskatt, däribland Volvo. Vi såg i tidningen i dag att Investor, stora fina Investor, knappt betalar någon bolagsskatt alls. De som får betala är ofta mindre företag som inte kan planera sin skatt på samma sätt. Det är ett ganska orättvist system egentligen. Det är inte en speciellt hög nivå jämfört med andra länder. Volvo flyttar produktion till länder som har en högre bolagsskatt än Sverige. Uppenbarligen räcker det inte att bara ge skattelättnader för storföretag som tjänar mycket pengar. Det krävs lite mer än så för att ha en industripolitik och en strategi som fungerar. Jag förstår att man måste lägga ned fabriker och flytta produktion ibland när det inte är lönsamt. Men Umeverket är lönsamt; det är väldigt lönsamt. Det är till och med så att företaget har svårt att förklara varför det är mindre lönsamt dit man flyttat produktionen. Här menar jag att det måste finnas en samhällsstrategi. Jag skulle vilja komma tillbaka till de frågor jag ställde. Är det ändå inte rimligt att Volvo betalar tillbaka det stöd som man har fått under falska förespeglingar? Man lovar att vara kvar, men är inte det. Det skulle se bra ut om man betalade igen de pengar man fick. Är det ändå inte ett misstag att halvera transportstödet, som regeringen har gjort? Jag har en annan fråga till Annie Lööf. Många av dem som nu blir arbetslösa är mina tidigare arbetskamrater. Många av dem är par som har bägge lönerna i familjen från fabriken; de kanske träffades på fabriken, som många gör. De får en a-kassa på runt 50 procent av lönen, en halverad inkomst. Många av dem sitter med lån och ett hus som är svårt att sälja. Det skapar en enorm ekonomisk stress och otrygghet. Kommer besparingarna, om man att ha några, att rinna i väg blixtsnabbt? Hur kommer man att klara sig? Ni brukar kalla a-kassan lite föraktfullt för bidrag. Det är någonting som man har avstått löneutrymme till, en försäkring som man har betalat flera gånger om men som ni har slagit sönder. Ni brukar säga att det är bra för jobben att man inte får så mycket a-kassa. På vilket sätt gynnas mina tidigare arbetskamrater av att ni ha slagit sönder deras a-kassa nu när de går ut i otryggheten?

Fru talman! Anders Sellström säger: Hur har kommunerna agerat? Han vill lite implicit skylla på någon annan. Det är Alliansregeringens typiska retorik. Det är Alliansregeringens nånannanism. Sju år i regeringsmakt - det är tid för ansvar. Jag garanterar, Anders Sellström och statsrådet, att kommunerna uppe i norr ständigt har fokus på jobben, och där ingår industripolitiken. Försök inte med nånannanism! Det behövs en regering som börjar ta ansvar. Det behövs en medspelare till kommunerna och till industrin uppe i norr. Fru talman! Vi har naturresurserna inom vår region, men vi behöver vänner utanför regionen. Vi behöver industriproduktion, och den industriproduktion som vi har bygger väldigt mycket på våra naturresurser. Men vi måste få ut produkterna på marknaden. Därför är kommunikationerna oerhört viktiga. Det har pekats på Norrbotniabanan. Den är regeringen inte heller en vän av. Och sjötransporterna är oerhört viktiga för vår industri där uppe. Vi behöver vänner utanför länet och regionen för att klara av detta. Annars tappar vi mycket av industrins konkurrenskraft - inte minst uppe i norr - som är så betydelsefull för Sveriges export. Jag hade en fråga om svaveldirektivet. Jag hoppas att statsrådet svarar i sitt nästa inlägg. Och jag vill upplysa tittare och lyssnare om att jag inte har rätt till något ytterligare inlägg.

Fru talman! Det är intressant att följa den här diskussionen. Den är i sig jätteviktig. Om det går en hytt med eller utan innehåll från Umeå och söderut och det är lika många hytter, förklara då för mig, Jonas Sjöstedt, hur transportstödet påverkas av det! Jag har också hört från företagsledningen att transportstödet inte vägs in i bedömningarna när det gäller monteringen. Botniabanan finns på plats. Men den nyttjas tyvärr fortfarande inte av godstrafiken. Det har gått många år, och vi hoppas att den snart kommer i gång. Den persontågtrafik som bedrivs på Botniabanan fungerar riktigt bra - när den fungerar - med överfulla tåg, men man har stora problem med att få tågtrafiken att fungera ordentligt. En Botniabana som inte fungerar är norra Sveriges sämsta marknadsföring. Det är en jättefin järnväg, men den fungerar inte. Den dag som den fungerar och godstrafiken börjar transporteras där kommer blickarna att fästas också på byggandet av Norrbotniabanan. Vi är tyvärr inte där än, men infrastrukturen finns. Nästan en halv miljard har satsats och satsas fortfarande av staten på att bygga ut infrastrukturen i Umeå. Är inte det satsningar? Och den utbyggnaden av infrastrukturen pågår fortfarande. Är inte det att satsa på att få saker och ting att fungera? Till och med Volvo är med och satsar pengar på bättre lösningar. Även Volvo Lastvagnar ställer upp på att ta till vara möjligheterna att "slimma" transporterna ned till södra Sverige och till övriga Europa. Man måste ju också kunna säga bra saker från den här talarstolen, Jonas Sjöstedt.
Fru talman! Hur mycket man än vill att Volvo ska ha kvar hela sin verksamhet i Umeå är det inte någonting som vi politiker kan råda över. Volvo är i dag ett stort, globalt bolag och fattar självt besluten i slutändan; det vet vi allihop. Men vi kan ändå erkänna här i dag att det är ett tungt ansvar som vilar på Volvos ledning. Man kan inte bara flytta en verksamhet utan att göra någonting för alla de människor som förlorar sina jobb i Umeå. Jag har ett klargörande om transportstödet. Jag tror att också Jonas Sjöstedt och Sven-Erik Bucht är medvetna om detta, men det tål att upprepas. EU lämnade en propå till regeringen om att stora delar av transportstödet inte borde gå till enbart större bolag. Man ville att det skulle ske en fördelning på mindre och medelstora företag. Det var också en av orsakerna till att stödet halverades, att fler företag i områden med långa avstånd skulle kunna ta del av transportstödet. Jag ställde en rak fråga till Volvoledningen före sommaren: Har sänkningen av transportstödet med 15 miljoner haft betydelse för en eventuell kommande flytt? Jag fick inget svar då eftersom utredningen pågick, men jag fick svar senare. Man svarade: Nej. Jag har också ställt frågan till Metallklubbens ordförande Jan-Olov Carlsson. Jag pratade med honom i dag, och han höll med. Det är inte transportstödet som är problemet. Det viktiga är ju att se till att vi har en fungerande basindustri i hela Sverige. Men då vill jag fråga: Hur ska, Jonas Sjöstedt och Sven-Erik Bucht, vi kunna ha det när era partier vill ha och hotar med höjd kilometerskatt? Ni som också bor i området vet ju hur stora avstånden är.
Fru talman! Jag vill inledningsvis svara på Sven-Erik Buchts fråga. Sverige är ju en exportberoende nation. Basindustrins konkurrenskraft är otroligt viktig. Våra miljökostnader måste vägas upp med att man i den andra vågskålen stärker konkurrenskraften. Därför presenterar regeringen i höstens budget en miljardsatsning på svensk sjöfart. Det handlar bland annat om att satsa 900 miljoner kronor under tre år på isbrytning för att minska kostnaderna på det området. Det är viktigt att väga upp kostnader. Det som smutsar ned ska kosta, men det som gör gott - det vill säga skapar jobb och konkurrenskraft - ska göras billigare. Det är så vi jobbar med den gröna skatteväxlingen. Infrastrukturen är en annan viktig del för att konkurrenskraft och jobb och tillväxt ska fungera. Vi har anslagit 522 miljarder i en infrastrukturproposition. Det är historiskt stora satsningar. Vi har fördubblat anslaget till drift och underhåll av järnväg sedan 2006, när Socialdemokraterna styrde Sverige tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ni vet att jag som centerpartist förespråkar Norrbotniabanan. Frågan är vad Socialdemokraterna tycker om hela Norrbotniabanan. Där ekar det ganska tomt och tyst. Konkret för Umeå kommun satsar regeringen i nuvarande och kommande plan ungefär 1,8 miljarder på en ringled runt Umeå. Den underlättar både för bilism och för Volvos skogstransporter. Infrastruktur är viktigt. Det är blodomloppet för såväl godstrafik som arbetspendling. I detta kommer också transportstödet in. 400 miljoner kronor betalas ut till de fyra nordliga länen som transportstöd för att underlätta för dem som har långa avstånd att verka. För ett antal år sedan införde vi ett tak på 15 miljoner kronor just av den anledning som Helena Lindahl nämnde. Vi fick välja mellan att sätta ett tak för de riktigt stora bolagen eller ta bort små företags möjligheter till transportstöd. Jag har pratat med företagets ledning. Man har också uttalat sig i medierna. 15 miljoner av dessa miljarder som det handlar om har inte haft någon inverkan på beslutet att flytta monteringen ned till Göteborg. Jag känner väldigt starkt för dem som drabbas. Jag skulle helst vilja ha mer industriproduktion i norra Sverige. Det skapar jobb, tillväxt och framtidstro. Men det här är ett beslut som företaget självt har fattat och som också det ska ta ansvar för. Jonas Sjöstedt frågar mig om stödet ska betalas tillbaka. Som jag sade i mitt inledande svar är detta en fråga som Tillväxtverket följer, har tillsynsansvar för och fattar beslut om. Vid genomförandet ställde den socialdemokratiska regeringen inga specifika krav. Det är de generella villkoren i stödförordningen som gäller. Jag låter myndigheten suveränt fatta det beslutet och analysera läget, så jag tänker inte närmare kommentera detta. Däremot skulle jag vilja fråga Jonas Sjöstedt: Hur skapas det för en lastbilsfabrik jobb och tillväxttro om man - som både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill - inför en lastbilsskatt på 4 miljarder? Jag ser att en socialdemokrat skakar på huvudet, men förslaget finns där i er budget för 2015. Hur skapas det jobb och framtidstro när man tredubblar arbetsgivaravgifterna för unga människor, när man höjer bolagsskatten - som Vänsterpartiet vill - och när man lägger på miljard efter miljard på den svenska basindustrin i ökade kostnader? I ett tufft globalt konkurrensläge väljer Vänsterpartiet att lägga på 75 miljarder i ökade skatter på bland annat svenskt näringsliv. Hur skapar det jobb och framtidstro i Norrland? Den frågan skulle jag vilja ha svar på från Jonas Sjöstedt.
Fru talman! Jag förstår att vi diskuterar något annat än Umeverken, men jag ska svara på frågorna om kilometerskatten. I dag slås seriösa svenska åkerier ut på löpande band av åkerier och åkare från andra länder som fuskar och som betalar sina chaufförer för lite. Ett system med kilometerskatt skulle ge konkurrensneutralitet och rädda tusentals jobb i Sverige. Det är en av orsakerna, förutom starka klimatargument. Jag tycker att det är häpnadsväckande att näringsministern inte ser att hela åkernäringen blöder därför att ni inte förmår att reglera upp den. När det gäller bolagsskatten är det lite ironiskt att vi som inte vill sänka bolagsskatten ska svara på frågan varför ett företag som inte betalar någon bolagsskatt inte ska få sänkt bolagsskatt. Det blir ju en helt orimlig argumentation. Jag tycker också att det är rimligt att vi ledamöter som kommer från norra Sverige försvarar vår rätt till infrastrukturpengar. Det är helt orimligt att vi får några få procent av den samlade infrastrukturbudgeten. Vi har ju en järnväg som är helt undermålig jämfört med andra länder. Men här står ledamöterna från Västerbotten och försvarar regeringens politik på det området. Det är väl i så fall viktigare att de försvarar Västerbotten, Norrbotten och övre Norrland och de intressen som finns där och att de står upp för de områden de kommer från? Anders Sellström tar upp transportstödet. Som jag sade tidigare: Jag tror inte att transportstödet är ensamt avgörande på något sätt, utan det är en liten del i en större kalkyl. Den här regeringen har valt att halvera transportstödet, och det är klart att det kan ha betydelse. Men jag tror att det är viktigt att se att det är en del av en större helhet. Det finns ett argument som Annie Lööf inte har tagit upp och som hon inte har svarat på, och det var det jag tog upp i mitt förra inlägg. De som nu går ut i arbetslöshet - jag hoppas att många får jobb, men några kommer att bli arbetslösa - får leva på den a-kassa som ni har slagit sönder, trots att de själva har betalat a-kassan som en försäkring. De får en halverad inkomst. Många av dem går mot stor ekonomisk otrygghet. Ni brukar säga att det är bra för jobben. Varför är det bra för jobben att människor görs otrygga och inte får pengarna att räcka?
Fru talman! Regeringens politik handlar om och går ut på att människor ska ha jobb eller få jobb och att det ska vara en omställning som gör att man snabbt hittar ett nytt jobb om man riskerar att förlora det man har. Jobben är centrala, och därför är det viktigt att människor känner trygghet genom att ha en lön och ett jobb att gå till. Detta är vårt huvudfokus. Därför behöver vi bygga omställningen på utbildning - såväl vidareutbildning som universitets och högskoleutbildning i hela landet. Men vi behöver givetvis också se till att de trygghetssystem vi har, tillsammans med de försäkringar som finns genom de fackliga organisationerna, fungerar på ett optimalt sätt. Vi vill se infrastruktur i hela landet. När man tittar på den infrastrukturproposition som är lagd ser man miljardinvesteringar i gruvrelaterad infrastruktur i Norrbotten. Man ser också satsningar på strategiska platser runt om i landet. Till våren kommer regeringen att lägga fram sin åtgärdsplanering där specifika projekt i hela landet pekas ut. Det är min ambition som centerledare att då se till att det finns infrastrukturinvesteringar på viktiga strategiska platser runt om i hela landet. Hela åkerinäringen blöder, säger Jonas Sjöstedt. Jag håller med. Det är otroligt tufft. Det är därför det blir så märkligt att lägga på ytterligare skattebördor. Att på ett åkeri med två tre lastbilar lägga en kilometerskatt som innebär nästan 200 000 i ökade kostnader per år och lastbil är mycket märkligt. Jonas Sjöstedt använder klimatargument om kilometerskatten. Det håller inte - det är ju en skatt på avstånd och inte på drivmedel. Har man en biogaslastbil betalar man lika mycket lastbilsskatt som om man har en smutsig diesellastbil från 80-talet. Det ekar tomt i Jonas Sjöstedts verktygslåda. Jag vill se industri i hela landet. Det bygger på infrastruktur, innovationssatsningar, forskningssatsningar och sänkta kostnader för att driva företag i hela landet. Vi kommer att fortsätta på den vägen för att skapa ett starkt näringslivsklimat.